Fru talman! Jan Andersson har frågat mig vad jag avser att göra för att inte svensk nötköttsproduktion ska förlora volymer samt vad jag avser att göra för att mildra effekterna för dem som drabbats hårdast av minskningar till följd av den nya jordbrukspolitiken. Jag vill inleda med att understryka, precis som Jan Andersson själv säger, att den reform som vi nu har framför oss är omfattande. Eftersom stödutbetalningarna grundar sig på historisk produktion går den inte att genomföra utan att den leder till omfördelningar. Detta gäller oavsett val av modell. Jag vill dock betona att när vi beslutade om hur reformen ska genomföras i Sverige hade vi som ett viktigt mål att de negativa omfördelningseffekterna skulle bli så små som möjligt. För detta vidtog vi en rad åtgärder. Bland annat valde vi att betala ut 50 % av am-, diko och extensifieringsbidragen samt 40 % av slaktbidragen enligt gårdsmodellen. Utöver detta kommer handjursbidraget vara fortsatt kopplat till 75 %, och torkningsersättningen för spannmål regionaliseras inte alls. Dessa åtgärder vidtog vi alltså för att stärka lantbrukets och däribland nötköttsföretagens konkurrenssituation samt för bevarandet av betesmarkerna. De ytterligare analyser som gjorts visar att efter att dessa åtgärder vidtagits så finns ett begränsat antal företag som kommer att påverkas av stora omfördelningar. Lantbrukarnas riksförbund, LRF, har presenterat ett förslag för hur nötköttsföretag skulle kunna kompenseras via den nationella reserven. En analys av förslaget visar dock att det inte är möjligt att genomföra av flera skäl. LRF:s förslag har visat sig ha dålig träffsäkerhet. På grund av likabehandlingsprincipen och reglerna för den nationella reserven kan vi inte rikta åtgärder specifikt mot de företag som drabbats av negativa omfördelningseffekter. Det leder till att ett större antal än de som drabbats av negativa omfördelningseffekter kommer att inkluderas i programmet. Effekten blir därför att större belopp omfördelas från växtodlingsföretag till nötköttsföretag än vad som skulle bli resultatet om programmet kunde riktas till enbart de aktuella företagen. Vidare kan programmet, om det skulle genomföras, leda till en minskad produktion eftersom det sannolikt är enklare för företagaren att minska djurantalet än att införskaffa mer mark. Det finns ytterligare argument, såväl legala som administrativa, för varför det program som LRF föreslår inte är genomförbart. I denna del har vi således ännu inte funnit någon lösning. Jag vill dock i sammanhanget framhålla de åtgärder som har föreslagits i samband med årets budgetproposition bland annat för att stärka lantbrukets konkurrenskraft. Sänkningen av dieselskatten för jord och skogsbrukets arbetsmaskiner beräknas till ca 710 miljoner kronor brutto och 520 miljoner kronor netto för 2005. Detta är pengar som kommer att tillföras jordbruket, skogsbruket och vattenbruket. Som en del i genomförandet av EU:s jordbrukspolitik föreslås också att det befintliga miljö och landsbygdsprogrammet förstärks med 400 miljoner kronor per år 2005 och 2006. Finansieringen sker till viss del med handelsgödselskatter som på detta sätt återförs till jordbruket. Generationsskiften i företag kommer att underlättas genom att arvs och gåvoskatten slopas. En föryngring i lantbrukssektorn kommer därmed att underlättas. Andra viktiga åtgärder är sänkningen av inkomstskatten som kommer alla dem som driver sitt företag som enskild firma till del och lindringen av förmögenhetsskatten. Tidigare har skatten på el och eldningsolja sänkts för jordbruket och fordonsskatten på jordbruksmaskiner som används på den egna gården slopats. Jag kan försäkra Jan Andersson att jag har lagt ned stor möda på att minimera de problem som den nya jordbrukspolitiken kan ge ett antal bönder. Samtidigt måste vi inse att nödvändiga reformer av jordbrukspolitiken leder till förändringar för enskilda företag. Om vi inte kan acceptera detta kan vi inte acceptera någon förändring alls av EU:s jordbrukspolitik som i vart fall jag är kritisk till. Jag är givetvis öppen för en fortsatt dialog och beredd att pröva alla kreativa förslag som skulle kunna lösa de aktuella företagens problem. Då Jan Andersson, som framställt interpellationen, anmält att han var förhindrad att närvara vid sammanträdet medgav andre vice talmannen att Staffan Danielsson i stället fick delta i överläggningen.
Fru talman! Jag tackar jordbruksministern för svaret på den fråga som Jan Andersson ställt. Han har tyvärr fått förhinder. Egentligen är jag både upprörd och bestört över svaret, och tyvärr lär detta bli en rätt allvarlig och dyster debatt. Jag måste vara mycket kritisk, och jag tror att jordbruksministern förstår varför jag måste vara det. Jag ska börja med att ge en bild av de människor vi pratar om, de företagare av kött och blod som nu drabbas hårt av EU-reformen och inte har någon hjälp att vänta av ministern. Det är människor av kött och blod. Det är hårt arbetande lantbrukare. De har gjort det som hela Sverige velat. De har satsat i sina företag, lånat pengar, satsat kapital, byggt djurstallar, blivit lantbrukare. De har gjort det 1985, 1990 och 2000. De sitter med höga skuldräntor. De har investerat sig fast i en produktion. De har gjort det för att vi ska ha öppna landskap och för att hålla i gång produktionen av bra mat till livsmedelsindustrin. De har utgått från någon form av rimlig stabilitet trots de förändringar som väntade. Och nu sitter de alltså fast i smeten och ingen hjälp är att vänta. Det är jag bestört över. Nog vill väl Sverige ge förutsättningar för att vi ska kunna utnyttja våra betesmarker, ha våra öppna landskap och att de människor som satsar sina liv i detta inte ska kastas ur sadeln? De har satsat. Sedan kommer halvtidsöversynen, frikopplingsreformen. Sverige väljer inte huvudfåran. Sverige väljer den radikala regionmodellen som gör att man mest av alla länder i Europa omfördelar pengar från intensiva köttproducenter till extensiva marker. En del vinner - visst, men de flesta förlorar en hel del, och en liten skara förlorar väldigt mycket. Det är dem vi nu pratar om. Det vanliga är att när vi i Sverige genomför reformer lägger vi ut skyddsnät så att ingen drabbas orimligt hårt. Dessa lantbrukare har kanske en omsättning på 1⁄2 miljon, 1 miljon, 2 eller 3 miljoner kronor. Det varierar. Hur ska de överleva som företagare? Näringen har solidariskt ställt sig bakom för att se till att det här löses på något sätt. Men i dag säger ministern att ingen väg är framkomlig, att det finns så många svårigheter. Utredningsmaskineriet i departementet och hos myndigheterna har lett till att de, när de granskat de förslag som kommit, hittat svårigheter i stället för en väg till lösning. Jordbruksministern säger att hon velat hitta en lösning, men att det inte gått. Men om någon annan hittar en lösning kan hon titta på den en gång till. Det ger väl en strimma av hopp i dag, men jag undrar: Har jordbruksministern abdikerat? Vem är ansvarigt statsråd och vem är det inte? Det verkar nästan som om ministern vill stiga åt sidan så att någon annan kan komma fram och lösa det här. Jag måste ifrågasätta hur stark den politiska viljan egentligen varit att kompensera dessa människor. Det visar hur desperat behovet av att hitta argument är. Det är ingen tröst för de drabbade. Har jag tolkat regeringen och jordbruksministern rätt? När det gäller detta med att man ännu inte funnit någon lösning: Fortsätter arbetet och finns det något hopp för dessa företagare? Det är inte rimligt att överge dem nu.
Fru talman! Jag är också djupt bekymrad över att vi gång efter gång har den här typen av debatter. Jordbruksministerns svar andas mer och mer uppgivenhet och mindre och mindre engagemang för att lösa den mycket svåra situation som kanske 100-200 företagare kommer att hamna i till följd av jordbruksreformen. Vi har haft debatter många gånger, den förra för så sent som för några veckor sedan. Men den här gången andas svaret mer uppgivenhet än tidigare, och då tänker jag på sista stycket som jordbruksministern läste upp. Var finns den fingerfärdighet och politiska vilja som präglar regeringen i övrigt när det gäller att fixa fram paket för Trollhättan och andra aktiviteter? Var finns det engagemang för näringen som man har i Finland och i andra viktiga konkurrentländer? Där försvarar man sin näring i alla tänkbara sammanhang. Som vi också har sagt tidigare var den här frågan uppe i de samtal som fördes i den kontaktgrupp som föregick reformen. Starka önskemål om att de som har satsat och investerat skulle kunna få fortsätta framfördes framför allt från Kristdemokraterna, Centerpartiet och Moderaterna. Vi efterlyste konsekvensbeskrivningar och konsekvensberäkningar, och de visade just det som Jan Andersson tar upp i sin interpellation, att det finns en grupp - inte så få personer - som drabbas väldigt hårt. Jag misstänker att också jordbruksministern läser tidningen Lantbruk. Där kunde man i nr 45, den 29 oktober, läsa om ett förskräckande exempel som handlade om Rolf Andersson, vars rådgivare på Hushållningssällskapet säger: Rolf blev lurad av samhällets signaler när han beslutade bygga ut några år innan hela stödsystemet lades om. Efter det förra jordbrukspolitiska beslutet i Agenda 2000 slopades exempelvis den regel som begränsade antalet handjursbidrag varje bonde kunde få. Det var en signal om att köra på. Nu slår man i stället undan benen på ett framtidsföretag som har satsat och investerat. Detta har varit känt sedan länge. Vi tog upp det tidigt. Men var finns kraften? Var finns ambitionen att förändra de tillämpningsförordningar som kommissionen utfärdar? Vilken kraft har man lagt ned i förhandlingsarbetet? Har man satt sig ordentligt på tvären när dessa föreskrifter slogs fast? Och frågan är: Var finns viljan att lösa en för ett antal företagare mycket besvärlig situation?
Fru talman! Det verkar som att både Staffan Danielsson och Sven Gunnar Persson ser en uppgivenhet som absolut inte finns. Om ni lyssnade på det som jag sade i mitt svar, så visade det att vi har vidtagit mycket kraftfulla åtgärder för att genomföra den här reformen på ett sätt så att vi uppnår våra mål. Dessa mål kan kort beskrivas med att vi ska ha ett konkurrenskraftigt jordbruk och en levande landsbygd. Det är de två ben som vi måste klara av. Regionmodellen har vi förankrat och haft ett stort stöd för i kammaren just för att vi ska uppnå dessa mål. Vi kombinerar regionmodellen med väldigt ansvarsfulla åtgärder för att föra tillbaka pengar enligt gårdsmodellen till nötköttsbönder och mjölkbönder, det vill jag understryka. Sedan lägger vi ut ett skyddsnät. Alla nötköttsproducenter drabbas inte på det sätt som ni anger här. Det verkar som ni blandar ihop korten lite när det gäller investerare, utökare och de som satsar nytt. Just nu arbetar man inom Jordbruksverket på det regelverk som till en del kommer att hjälpa en del av nötköttsbönderna. LPU-pengarna finns kvar, och det finns också en annan del i reformen. Det är de frihetsgrader som reformen ger företagen. De har då möjligheter att göra anpassningar så att de bättre kan producera det som marknaden efterfrågar. Jag är inte beredd att genomföra ett system som inte är rimligt i förhållande till de negativa effekter som det får. Att oreflekterat ställa växtodlingsföretag mot nötköttsföretag, att ställa bönder mot bönder ställer jag inte upp på. Jag anser att vi har en kraftfull jordbrukspolitik. Jag är mycket medveten om de problem som ett fåtal företag drabbas av, och det är för mycket med ett fåtal företag. Givetvis gör vi alla ansträngningar i departementet för att hitta lösningar. Vi har inte de lösningarna ännu.
Fru talman! Ni har valt regionmodellen, att smeta ut ersättningar för all åker och betesmark. Det får vi leva med. Då vinner en del som har extensiva marker och hästgårdar, men de flesta förlorar en hel del. Ett mindre antal förlorar väldigt mycket. Detta är inte anständigt. Hur ska vi lösa deras problem? Det har vi diskuterat i ett år. Ministern har jobbat med frågan. Andra har kommit med förslag, och ministern har hittat svårigheter. Och här står vi i dag. Det är det som jag kritiserar. Det är ju ansvarigt statsråd som ska hitta lösningen. Det är ett stort misslyckande att nu, 50 dagar innan reformen träder i kraft, stå här tomhänt och bara hitta svårigheter i förslag som andra har lagt fram. Vi har ett miljöstödssystem med regelverk hit och dit och fram och tillbaka. Vill man så går det att hitta regelverk som på ett rimligt sätt styr pengar till de särskilt hårt drabbade. Vi ska inte ha ett idiotiskt system som ställer bonde mot bonde. Vi ska ha ett anständigt system. Jag kritiserar alltså att man inte har kunnat ta fram ett sådant. Vi pratar inte om dem som har investerat under övergångsåren 2000-2002. Där hoppas jag att den nationella reserven kommer att fungera. Men vi pratar om dem som var i full gång då och som hade gjort sina satsningar. Nu rycks marken undan under fötterna på dem. De flesta övriga EU-länder har valt modellen där gårdarna behåller sina pengar minus ett visst avdrag. När man nu har valt den andra modellen har man ett särskilt stort ansvar att hitta lösningar. Jag bedömer att dessa företag drabbas hårdast i EU av dessa omfördelningar genom att vi har så mycket vall och bete, vilket späder ut och tvingar bort mycket av ersättningen för dessa bönder. Många EU-länder har valt radikala lösningar med till exempel en övergångstid på sex-åtta år. Det finns många varianter att lösa det här. Min uppfattning är att hade man slagits för en möjlighet att utnyttja nationell reserv i Bryssel hade man rimligen kunnat klara det. Men den matchen förlorade vi, i den mån som vi slogs för den. Nötköttsproduktionen är viktig för Sverige, och det är en viktig signal till lantbrukare, småföretagare, att kunna räkna med en viss stabilitet när de gör livslånga investeringar. De satsar för 20 år framåt. Man ska se möjligheter i förändringar, säger ministern. Jag håller med om det. Sveriges bönder och jag vill vara positiva. Men har man en omsättning på 2 miljoner, har ett netto till arbetsförtjänst på 300 000 kr och tappar 1 miljon, då knäcks man lätt som företagare och människa i det läget. Det blir oerhört svårt, och det är inte rimligt. Jag noterar att ministern säger att man ännu inte har hittat någon lösning, 50 dagar innan reformen träder i kraft, men man fortsätter att jobba med det. Det tar jag ändå till mig. De hundratals företagare över hela Sverige har varit djupt oroade i ett år får nu ett mycket dystert besked. Men jag tar till mig den öppning som ministern lämnar, och jag vill rikta en allvarlig uppmaning till henne. Näringen ställer upp på att man kompenserar de värst drabbade med ett rimligt skyddsnät. Det finns pengar i den nationella reserven, och annars finns pengar i miljöstödsprogrammet. Det har lagts fram förslag. Det är okej att ministern sågar dessa förlag, men ta då fram något bättre! Vi kan åka till månen. Vi har våra miljöstödsprogram. Nog sjutton borde man klara ett rimligt sätt att kompensera dessa hårdast drabbade bönder i hela EU. Det är okej att genomföra reformen, men ta ansvar för de hårdast drabbade!
Fru talman! Jag delar i allt väsentligt det som Staffan Danielsson har sagt. Jordbruksministern beskyller oss för att blanda ihop utökade investerare med dem som redan finns. Men Rolf Andersson fick sitt investeringsbidrag 2002. Trots detta förlorade han minst 551 000 kr enligt de kalkyler som finns beskrivna. Det kan i sämsta fall bli nästan uppemot 1 miljon i minskade intäkter. Utnyttja de möjligheter som marknaden ger, javisst! I Sverige har vi en självförsörjningsgrad på nötkött på kanske 48-50 %. Det är en enorm möjlighet att försöka ta marknadsandelar från den billigare importen. Men hur ska han kunna göra det om fötterna samtidigt slås undan så att han inte får en krona över till att marknadsföra sig, till att agera på marknaden, utan kanske måste dra ned, kanske måste lägga av? Alla ansträngningar sägs göras i departementen. Jag skulle vilja fråga jordbruksministern: Vad gör ni nu? Vilka kontakter har ni dagligen eller varje vecka med LRF för att hitta en lösning på detta? Vilken kontinuerlig kontakt har ni med kommissionen och arbetsgrupperna för att hitta lösningen? Hur ofta? Och vad tänker ni göra för att hitta lösningen? Det brådskar! Finns det inte en lösning inom en mycket snar framtid är det ett stort misslyckande för jordbruksministern.

Fru talman! Tack, jordbruksministern, för svaret även om jag inte är riktigt förtjust i innehållet. Det är ju sällan jag är tillfyllest nöjd i de här sammanhangen, och det vore väl konstigt annars. Jag vill ändå erinra om att när vi satt och arbetade i den så kallade kontaktgruppen inför genomförandet i Sverige var vi alla överens om att allt inte går att beräkna. Jag vet också att det myntades ett uttryck: "The devils are in the details." Då skulle man möjligen kunna säga att det här är en detalj, men det är det knappast. Detta är en ganska stor del, åtminstone för de brukare som nu drabbas. Vi sade också att det måste finnas utrymme för att kunna hantera snedsitsar, att ha en beredskap för det som dyker upp efterhand, för allt går inte att beräkna. Jag konstaterar att jordbruksministern nu, en och en halv månad före ikraftträdandet, faktiskt står här utan något svar. Den sista meningen i interpellationssvaret är i mina ögon sällsynt tydlig: "Jag är givetvis öppen för en fortsatt dialog och beredd att pröva alla kreativa förslag som skulle kunna lösa de aktuella företagens problem." Man har alltså ingen lösning. Man står alltså naken inför det här. Ändå har man hela utredningskapaciteten bakom sig, både på Jordbruksverket och på Jordbruksdepartementet. Det tycker jag är anmärkningsvärt. De här två olika modellerna var, tycker jag, lite grann som att välja mellan pest och kolera. Hade vi antagit den ena modellen hade det fått avsevärda negativa effekter. Hade vi antagit den andra hade det likaså fått negativa effekter. Därför fanns det en ambition att ta det bästa av de två negativa förslagen. Då vill jag ändå erinra om att det fanns ett förspel till hela MTR, nämligen när diskussionen om MTR kom upp. Om jag inte missminner mig var det våren 2003 som det här diskuterades. Från moderat håll framhöll vi väldigt tydligt då att vi skulle avvakta med införandet och inte påbörja MTR förrän efter Agenda 2000 hade kommit till slutet, det vill säga i slutet av 2006. Vi var mycket tydliga på den punkten. Vi sade absolut nej till renationalisering. Vi efterlyste långsiktighet. Nu ska detta revideras redan 2009 igen. Vi sade att det var bättre med en gradvis sänkning av stöden med de regler som fanns. Då hade vi sluppit ställa grupp mot grupp. Vi hade sluppit en överföring inom landet och mellan olika brukare, markägare etcetera. Då är min fråga: Vad gjorde egentligen jordbruksministern inför dessa förhandlingar för att inte just den här situationen skulle uppstå, nämligen med det Fischlerska förslaget som sedan låg framme? Det var ju en permanentning för väldigt lång tid framåt. Vad gjorde den svenska regeringen inför detta? Det var egentligen där det hela började. Det vore intressant att få jordbruksministerns svar på vad man egentligen gjorde. Vi var ändå oerhört tydliga i fråga om MTR: Det måste finnas utrymme för att kunna hantera snedsitsar.
Fru talman! Det är intressant att höra kommentarerna i efterhand till regionmodellen. Jag uppskattade mycket att vi kunde ha den dialog som vi hade när vi förberedde den här reformen. Jag är väldigt övertygad om att det är en stor fördel att vi genomför reformen den 1 januari 2005. Det vittnar också LRF om när man samtalar med LRF. Det kommer att vara en fördel för de svenska jordbrukarna att vi ligger i framkant när det gäller att utnyttja de möjligheter som reformen ger. Jag påstår att vi har varit framgångsrika när det gäller att ta vara på de möjligheter som finns till att hantera det som ger omfördelningseffekter, snedsitsar. Vi kombinerar regionmodellen med att återföra till gårdsmodellen. Vi har också kopplat 75 % av handjursbidragen just för att visa att vi vill minimera problemen för nötköttsföretagen. Tyvärr är det ju så att många av våra nötköttsföretag har ett väldigt stort beroende av de här ersättningarna, ända upp till 46-60 % av verksamheten. Det är ett dilemma. Jag tycker inte att det ska se ut så för framtiden, för då har vi inte starka företag. Det är ett dilemma, och det här är något som jag hoppas att vi ska komma ur genom reformen och reformens möjligheter till anpassning. Sedan tycker jag också att också att ni underkänner de här företagens förmåga att ta vara på de möjligheter som reformen ger. Det finns faktiskt ett antal åtgärder som företagen själva, också med stöd av sin branschorganisation, kan vidta för att effektivisera sin produktion och ändra produktionsinriktning. Många företag har inte ett dåligt utgångsläge i det sammanhanget. Vi har duktiga jordbruksföretag i Sverige. Jag har varit mycket aktiv, och Sverige har varit mycket aktivt, när det gäller att påverka förutsättningarna för genomförandet av den här reformen. Vi har givetvis löpande kontakter med kommissionen. Också LRF har gjort täta besök i Bryssel för att övertyga kommissionen om olika åtgärder när det gäller möjligheter att ställa till rätta snedsitsar. Det är klart att vi från svensk sida hade föredragit om vi kunde gå in och göra punktinsatser för de här företagen. Men vi har en likabehandlingsprincip inom EU som gör detta omöjligt. Den likabehandlingsprincipen har vi fördelar av i andra sammanhang, så jag kan inte säga att jag inte står bakom likabehandlingsprincipen. Vi har alltså gjort stora ansträngningar. Vi har inte löst problemet för ett 50-tal företag som drabbas allra värst när det gäller nötköttsproduktionen. Det är jag inte lycklig över, men jag kallar det inte för ett misslyckande.
Fru talman! Regionmodellen är beslutad. Vi får gilla läget och göra det bästa av den, men den ger störst omfördelningseffekter i Europa, tror jag, eftersom vi har störst andel åker och bete som späder ut det andra. Då är det ett särskilt ansvar för oss att lösa detta. Och det är inte bara 50. Det är ett stort antal företag. Många är drabbade. Jag tycker också att det är bra att vi kör i gång reformen den 1 januari 2005. Men man kan tillämpa övergångstider. Man kan utnyttja nationell reserv. Det finns mycket att spela med. Ingenting är omöjligt i EU om man vill hitta lösningar - och ingenting är möjligt i Sverige om man inte vill det, om jag provocerar lite. Ministern har ju stöd från näringen och från oppositionen. Vi vill att de värst drabbade ska kompenseras. Se till att hitta en lösning! Jag blev så bestört; det verkar uppgivet. Gör alltså något av den här strimman och kom tillbaka till kammaren för att bli hyllad för att ha hittat en vettig lösning, jordbruksministern! Det är vad jag verkligen önskar för de drabbades räkning. För de företagare för vilka det här är oerhört svårt är det inte lätt att ställa om. Det handlar också om Sveriges livsmedelsproduktion. Nötköttsproduktionen har sjunkit från 70-80 % till 50 % och är på väg nedåt. De här företagen betyder väldigt mycket när det gäller att rationellt köpa in kalvar och att ta hand om dem som utnyttjar det öppna landskapet. Här hotas även den svenska nötköttsproduktionen, så det är ytterligare en aspekt i det hela.
Fru talman! Vi hörde i jordbruksministerns senaste inlägg att man varit väldigt framgångsrik och att man jobbat väldigt hårt med MTR. Det skulle då vara intressant att höra om jordbruksministern kan nämna ett enda avtryck i regelverket när det gäller MTR som har signaturen svenskt hemvist. Det skulle alltså vara intressant att få reda på det. Beträffande den aktuella situationen vill jag fråga: Kan vi som hade förtroendet att få finnas med i referensgruppen nu lita på den mycket tydliga utsagan om att snedsitsarna måste kunna hanteras? Kan vi lita på att regeringen och jordbruksministern lever upp till den samfällda uppfattningen? Det var ju en sjupartisynpunkt att så skulle ske. Kan vi alltså nu lita på att regeringen och jordbruksministern effektuerar detta?
Fru talman! Jag ställer inte upp på det som sägs om att jag är uppgiven. Jag känner mig full av kraft, och jag är beredd att göra allt som står i min makt för att lösa problemen. Men de ska då lösas på ett sådant sätt att bönder inte ställs mot bönder utan så att vi kan hitta effektiva lösningar. Jag hävdar att vi redan har kommit långt när det gäller att hantera de här omfördelningseffekterna. Ja, det finns flera avtryck i regelverket som Sverige har påverkat. Ett sådant avtryck är - jag är dock inte säker på att Bengt-Anders Johansson gillar det - den nationella reserven. I ett läge där vi inte visste att vi kunde genomföra den regionaliserade modellen drev Sverige och Storbritannien den frågan med framgång. Det finns också andra avtryck, men jag tycker att det är ganska meningslöst att tala om det ena eller det andra. Det är ju helheten som är det viktiga. Jag är beredd att fortsätta att arbeta med att försöka hitta lösningar för de här företagen med de utgångspunkter som jag här nämnt. Men jag tycker inte att vi ska betrakta de lösningar som vi hittills har åstadkommit som kraftlösa. Vi har sett till att flera av de här svåra omfördelningseffekterna hanterats, och vi har kommit långt. Vidare tycker jag att vi ska peka på möjligheterna för jordbruksföretagen, på möjligheterna att ställa om sin produktion och utnyttja det läge vi har - att det är en ansträngd situation men att det ändå finns ett utrymme för att också ta en annan väg när det gäller inriktningen av produktionen.